Herr talman! Mattias Bäckström Johansson har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att Sveriges elkonsumenter ska få en mer rimlig prissättning för elnät. Först av allt vill jag instämma i att det är viktigt med en rimlig prissättning på avgifterna för elnäten. Den förra regeringen vidtog vissa åtgärder för att säkerställa att elnätsavgifterna skulle hamna på en rimlig nivå. Ändringarna innebär en lägre värdering av befintliga tillgångar hos elnätsbolagen och därmed en lägre kapitalbas, som är en avgörande komponent i beräkning av intäktsramarna. Dessa nya bestämmelser innebar en sänkning, jämfört med den tidigare tillsynsperioden, av vilka elnätsavgifter som elnätsföretagen kan ta ut under den nu pågående tillsynsperioden som löper under åren 2016 till 2019. De tidigare förändringarna har alltså dämpat ökningen av elnätsavgifterna. Regeringen har dock ansett att det finns skäl att utreda och ta fram förslag till reglering av avkastningen i elnätsregleringen, för att verkligen säkerställa att avkastningen hamnar på en rimlig nivå. Energimarknadsinspektionen har därför helt nyligen fått i uppdrag att ta fram underlag och förslag som ska rapporteras under hösten 2017. Regeringen kommer därmed att ha möjlighet att reglera avkastningen till nästa tillsynsperiod som startar 2020. Slutligen, vad gäller de domar som förvaltningsrätten beslutade om i december 2016 har Energimarknadsinspektionen aviserat att de avser att överklaga dessa. Det är således för tidigt att i dag se vad utfallet blir av dessa domar, och elnätsföretagen kan utnyttja eventuella höjningar av intäktsramarna först när besluten har vunnit laga kraft.

Herr talman! Precis som Mattias Bäckström Johansson beskriver har vi stort intresse av att det fortsätter investeras i elnäten, så att de inte bara fungerar i dag utan fortsätter fungera, särskilt med tanke på att det nu sker en snabb teknisk utveckling. Det gäller till exempel utvecklingen av smarta elnät. Fullt implementerade ger de helt nya möjligheter att kunna styra energiåtgången, för laster, hem och industrier, på ett helt annat sätt än tidigare. För oss handlar det såklart om att hitta en balans i regleringen, där vi uppmuntrar den typen av investeringar och en rimlig avkastning på det utan att det för den skull sker överdrifter. Detta är i grund och botten naturliga monopol. Som kund har man egentligen inga alternativ. El är en nödvändighet för vårt sätt att leva och kommer att fortsätta vara det. Därför kommer man att behöva dessa elnät under lång tid. För oss handlar det om att hitta den balansen. Jag kan tycka att det är olyckligt att den tänkta ordningen - att avgifterna skulle sättas för perioderna 2012-2015 och 2016-2019 och så vidare - inte riktigt har gällt. Domstolsprocesserna har lett till att mycket av det som var tänkt att gälla, nämligen att avgifterna skulle vara satta innan perioden börjar, inte riktigt har blivit på det sättet. Det har kommit domstolsbeslut i efterhand. I och med dessa beslut har man fått ta med sig det som Mattias Bäckström Johansson beskriver som ryggsäckar. Det man har vunnit i domstolsprocessen men inte hunnit ta ut får man alltså ta med sig till nästa period. Det har skapat en osäkerhet. Jag tror att det vore bra på lång sikt för såväl branschen som elkonsumenterna om vi kunde se till att det blir mer av förutsägbarhet och mer trygghet. Jag har därmed inte sagt att jag lägger mig i domstolsprocesserna. Det kan jag inte göra som statsråd. Det tror jag att ledamoten är fullt medveten om. Det är mot den här bakgrunden vi har vidtagit ett antal åtgärder. Det gäller bland annat det uppdrag som Mattias Bäckström Johansson beskriver, att vi har gett Energimarknadsinspektionen i uppdrag att föreslå skärpningar av regelverket. Men vi har också stärkt Energimarknadsinspektionens muskler. Vi har ökat anslagen till Energimarknadsinspektionen med 10 miljoner årligen, vilket är en ganska kraftig ökning, just för att man ska kunna hantera detta. Nu ser jag också fram emot det uppdrag som de har fått och som kommer att levereras i år. När vi har fått det och tittat på det i detalj kommer regeringen naturligtvis att ta ställning. Men jag vill redan nu avisera att jag tror att en skärpning av regelverket är nödvändig.

Herr talman! Det är sant att det har varit ganska stora lappkast. Men det är viktigt att komma ihåg att i grunden handlar det om den otydlighet som fanns i och med de beslut som fattades av tidigare riksdag och regering. Elnätsbolagen hade den rätten. Nu har regelverket skärpts, och det märks delvis i den prövning som nu pågår. Det är bara delar av regelverket som prövas, den så kallade kalkylräntan som ledamoten mycket riktigt påpekar. Den processen pågår, och som statsråd kan jag därför inte blanda mig i den. Sådan är vår konstitution - med rätta. Däremot är det uppenbart att vi behöver se över regelverket. Det är mot den bakgrunden som vi har lämnat dessa uppdrag. Jag ser fram emot att få resultatet så att vi kan ta slutgiltig ställning till hur detta ska ske. Men jag vill återigen påpeka att det är viktigt att vi har ett regelverk som ger incitament att investera också för framtiden. Som mycket riktigt har påpekats var det inte riktigt så med det gamla regelverket. Då gynnades man snarare av att hålla fast vid de gamla näten så långt som det var möjligt. Det märks också i det investeringsbehov som nu har jobbats upp. Mot bakgrund av detta är det väldigt viktigt med mer förutsägbarhet. Det innebär större trygghet för kunderna. Det måste bli en rimlig balans mellan bolagens krav på avkastning och konsumenternas behov av att få sin el levererad året om till rimliga kostnader. Det är precis det som vi ser över. Det är också det och hur det ska gå till som Energimarknadsinspektionen ska lägga fram förslag om. Jag tycker att det är en viktig lärdom från de föregående perioderna och den oreda som har rått att när man vidtar åtgärder ska man tänka igenom dem så att de blir ordentligt genomförda - detta för att man inte om och om igen ska hamna i samma situation. Det blir inte lyckligt för någon, vare sig för elnätsägarna eller för elkonsumenterna, oavsett om det rör sig om industrin eller hushållen.

Herr talman! Tack, Mattias Bäckström Johansson, för en angelägen debatt! Både det föregående året och det här året är ju väldigt händelserika år när det gäller energisektorn i vårt land. Under de två år som jag har haft förmånen att vara energiminister har vi startat och genomfört ett stort antal processer för att säkra det som vi har all rätt att kräva fungerar i vårt land, nämligen ett stabilt energi och elsystem. Vi har genomfört en rad utredningar och fattat beslut. Energikommissionen - där ledamoten själv har deltagit - har ju gått igenom större delen av vårt energisystem. Vi har också en blocköverskridande överenskommelse i botten. I år kommer vi dessutom att lägga fram ett stort antal propositioner till riksdagen för behandling och beslut som ska säkra en stabil och trygg elförsörjning till konkurrenskraftiga priser för lång tid framöver. Detta ska också ske med - så långt det är möjligt - minimal miljöpåverkan. Lägg därtill att det också ska ske en skärpning av regelsystemet för elnäten. De ska fungera, och för att de ska göra det behöver man kontinuerligt göra investeringar. Detta är extra viktigt i en tid av snabb teknisk utveckling som öppnar helt nya möjligheter. Men det måste ske på en rimlig nivå och på ett sätt som skapar legitimitet och förtroende för detta system. Jag har redan nu aviserat att vi ser framför oss en del skärpningar och att Energimarknadsinspektionen får resurser och ett uppdrag att lägga fram underlag för detta innan regeringen sätter ned foten.